Herr talman! Ibrahim Baylan har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling ska vara fortsatt goda i norra Sverige. Till att börja med kan jag konstatera att regeringen sedan 2006 genomfört ett stort antal insatser som lett till ett generellt förbättrat företagsklimat. Regeringen bedriver också fortsatt en aktiv politik för att stärka förutsättningarna för tillväxt i alla delar av landet. Det handlar både om att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften och om att skapa bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar. Den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Västerbotten finns i regionen. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna där, och regeringen tillför årligen resurser till regionen för att utveckla insatser inom till exempel näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Det nationella landsbygdsprogrammet har också en regionalt utformad strategi för genomförandet som Länsstyrelsen i Västerbotten ansvarar för. Regeringen gav även aktörer med regionalt tillväxtansvar i uppdrag att under 2010 etablera kompetensplattformar för att säkerställa en bättre matchning av utbud av och efterfrågan på arbetskraft på regional nivå. Regeringen har genom bildandet av Inlandsinnovation AB, med ett kapital på 2 miljarder kronor, förstärkt förutsättningarna för tillväxt och utveckling av traditionella såväl som nya innovativa näringar i regionen. Som nämns i interpellationen är en fungerande infrastruktur en viktig förutsättning för god ekonomisk tillväxt. Regeringen satsar därför 794 miljoner kronor på regional transportinfrastruktur i Västerbottens län under åren 2010-2021. Dessutom har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med regioner och näringslivsintressenter pröva förutsättningarna för medfinansiering av en järnvägsförbindelse mellan Piteå och Skellefteå. Näringsdepartementet har också i dagarna fått ett underlag från Trafikverket där de redogör för resultatet av förhandlingarna. Regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett nytt infrastrukturbeslut. Trafikverkets underlag kommer att ingå som en del i Näringsdepartementets beredning inför ett sådant beslut. Gruv och mineralindustrin är viktiga näringar för såväl Västerbotten som Sverige. Inte minst den ökande globala efterfrågan på mineralråvaror bedöms vara en långsiktig trend som kommer att innebära många möjligheter i framtiden. Detta är ett område där regeringen arbetar för att främja en ansvarsfull och långsiktigt hållbar utvinning och produktion. Regeringen avser bland annat att ta fram en väl sammanhållen och hos intressenterna förankrad mineralstrategi med tydliga och uppföljbara mål. Regeringen avsätter också 30 miljoner kronor årligen under en fyraårsperiod för en satsning på kvalificerad mineralinformation. Regeringen ser en stor potential i skogen och alla dess värden. Därför genomförs också en särskild satsning på Skogsriket som omfattar 20 miljoner kronor per år 2012-2015. Dessutom tillkommer medel för skogliga insatser som finns inom landsbygdsprogrammet. Därmed hoppas jag att det framgått att regeringen bedriver en aktiv politik för att skapa förutsättningar för innovationer, investeringar och en god ekonomisk utveckling, i Västerbotten såväl som i alla övriga delar av landet.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag skulle vilja påstå att vi under modern tid aldrig har haft en regering som, som den nuvarande borgerliga regeringen, inte ser norra delen av Sverige. Jag har ofta funderat på varför. Kanske beror det på att inte ett enda statsråd kommer från eller har sin förankring i norra delen av landet. Det är också unikt. Jag tror inte att det har skett tidigare. Kanske beror det på att den ansvariga ministern och hennes parti hellre rör sig runt Stureplan än besöker de många industrier runt om i vårt land som inbringar oss stora exportinkomster. När man tittar på den utveckling som sker i världen ser man att det inte minst i Sydostasien kommer att finnas ett stort behov av råvaror för att kunna bygga upp den kinesiska ekonomi och ekonomierna runt om. Det gäller inte minst den indiska, som har börjat få upp farten när det gäller tillväxt. I det perspektivet finns det stora möjligheter för Sverige och stora möjligheter för norra delen av Sverige där vi sitter på enorma resurser som skulle kunna inbringa både exportinkomster, tillväxt och arbete för vårt land. Men för att det ska vara möjligt krävs det ett antal saker. Det krävs ett antal förutsättningar, till exempel transportmöjligheter för dessa industrier och kompetent arbetskraft, vilket börjar bli ett allt större problem och ett allt större bekymmer i och med att avfolkningen av norra delen av landet fortsätter. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att ha stora bekymmer med att hitta kvalificerad arbetskraft också i de stora städerna i norra Sverige. Det problemet ser vi redan i dag i inlandskommunerna i Norr och Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Det är ett stort hot med den potential som finns i norra delen av landet. Därför är min fråga, som jag inte tycker har blivit besvarad: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta? Beskeden om 30 miljoner till en mineralskrift och 20 miljoner till det som heter skogliga investeringar är inte särskilt imponerande. Vi pratar om flera hundra miljarder i exportintäkter för Sverige som nation. Därför vill jag veta vad ni tänker göra för att tillsammans med branschen och arbetstagarorganisationerna försäkra oss om att det också i framtiden finns kompetent arbetskraft för de industrier som vi sätter stort hopp till och för offentlig sektor i form av läkare, lärare med mera så att det också går att leva ett kvalitativt liv i de delarna av vårt land. Vad tänker ni göra för att ta er an den kommande kompetensbristen i norra delen av landet? Något som naturligtvis är minst lika viktigt är infrastrukturen. Statsrådet säger att man har investerat 794 miljoner i infrastruktur i Västerbotten. Det kan naturligtvis låta imponerande, men då ska man veta att det är den del av landet som får minst i den infrastrukturplan på 482 miljarder som regeringen presenterade för några år sedan. I det ljuset är 794 miljoner inte så mycket. Det är sant som statsrådet säger att Centern, kanske därför att Maud Olofsson hade lovat väljarna i Västerbotten det, har ställt krav på att Norrbotniabanan skulle komma med i den planen. Det gjorde den inte, men däremot kom en till intet förpliktande skrivelse med om att om näringslivet i norra Sverige betalar kommer den att bli byggd. Svaret har ju kommit, statsrådet - och vi kunde säga redan då att det skulle bli så - att det blev inget av med det. Då är min fråga till dig: Kommer du att hålla din företrädares löfte om att Norrbotniabanan ska byggas till gagn för tillväxt, arbete och exportinkomster för vårt land?

Herr talman! Det är en viktig och högst aktuell frågeställning som Ibrahim Baylan lyfter upp i denna interpellation. Det handlar om att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling i de norra delarna av vårt land. Det handlar inte bara om Västerbotten, utan det handlar om många fler län. Det pågår inte bara ett uppsving av näringsförutsättningar där, utan det är en explosiv utveckling i flera bemärkelser. Det smäller givetvis i gruvgångarna, men det är också en skriande efterfrågan på infrastruktur, och det är en explosiv utveckling när det gäller efterfrågan på arbetskraft. Norrbotten är faktiskt det hetaste investeringslänet i landet. Jag kan ge några exempel. Gruvetableringen i Pajala handlar om 5 miljarder. Vi har etableringar som ministern känner till inom tjänstesektorn i Luleå när det gäller Facebook på 5 miljarder. Det finns mångmiljardsatsningar i Kiruna inom gruvindustrin. Det finns mångmiljardsatsningar i Malmberget och Gällivare inom gruvindustrin där också både LKAB och Boliden investerar i Aitik. Det handlar om en vindkraftspark i Piteå som också är i miljardklassen med mera. Det handlar om exportindustrin, och den genererar massor med företag. Den enda tveksamhet som finns i dag är inom skogsindustrin. Man tvekar att göra investeringar, och det har att göra med det förslag på svaveldirektiv som just nu ligger inom sjöfarten som kan snedvrida konkurrensen så att de inte kan ta de här investeringarna. Vad gör regeringen åt det? Jag åker runt mycket i mitt hemlän och besöker företag. Den ständiga frågan som kommer från företagen är: Hur ska vi få tag i arbetskraft, och hur ska vi få tag i rätt utbildad arbetskraft? Inflödet av nya arbetstillfällen är väldigt högt i Norrbotten. Det är plus 13 procent medan motsvarande siffra i landet är minus 3 procent. Tidigare kunde vi i de regionala tidningarna räkna antalet platsannonser. I dag får vi räkna antalet sidor. Jag tog med NSD från i lördags, och den ska jag överlämna till statsrådet efter debatten. Där finns åtta sidor med platsannonser, och dessutom finns det en fantastiskt fin rubrik på förstasidan som lyder "Utredare positiv till Norrbotniabanan". Samtidigt har vi många som är arbetslösa. Vi har faktiskt 10 procent som är utan arbete. Statistiken säger 4,7 procent arbetslösa därför att många deltar i åtgärder. Det krävs kraftfulla åtgärder när det gäller utbildning, inte minst inom yrkeshögskolan. Där har utbildningsanordnarna ansökt om 62 000 utbildningsplatser, men regeringen har bara beviljat medel för 8 900 platser. Vi vet att 90 procent av dem som går de här utbildningarna är i arbete inom sex månader. Det behövs mycket mer action och mycket mindre prat. Fru statsråd! Regeringen präglas av passivitet. I norr ropar man efter arbetskraft och infrastruktur. Ett fönster står öppet i världen för vår exportindustri. Det behövs mycket mer hands on-politik!

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga tillbaka till Ibrahim Baylan. Vad skulle Socialdemokraterna och Ibrahim Baylan vilja göra för Västerbotten? Jag har inte sett röken av någon information eller läst i tidningen om vad ni egentligen har för tankar kring näringslivets utveckling. Jag kan berätta lite grann om vad Centerpartiet har bidragit med. Maud Olofsson såg till att vi fick Inlandsinnovation, och det innebar 2 miljarder, alltså 2 000 miljoner, till Norrlands inland i riskkapital. Jag har inte hört en enda socialdemokrat i norra Sverige som har applåderat och sagt att det har varit bra. Snarare har man inte gjort något annat än att kritisera Maud Olofsson. Men det är kanske så att det inte är förrän man har slutat eller möjligen dött som man får applåder. När det gäller Norrbotniabanan var det en centerpartistisk gruppledare, Sverker Lindberg, som på 80-talet förde fram det här i fullmäktige i Skellefteå. Han blev dumförklarad, kan jag säga. Han var tillsammans med Centerpartiet ganska ensam om att vilja prioritera en kustnära järnväg. Samma person som då dumförklarade honom är i dag en av de ledande företrädarna i Västerbotten för banan. Tack och lov att man faktiskt kan ändra sig även inom socialdemokratin! Det tackar vi för, för vi behöver många krafter om vi ska få till stånd en Norrbotniabana. Det som jag tycker är lite anmärkningsvärt och skulle vilja ha svar på är det här med kilometerskatten som Socialdemokraterna envisas med att vilja införa. Det är alltså en skatt på långa transporter med lastbil. Som jag har förstått det vill ni alltså beskatta transportnäringen och på det sättet få pengar till Norrbotniabanan. Ni vill alltså egentligen döda transportnäringen i norra Sverige, för det är där de långa avstånden finns. Jag tycker inte att det är ett jättebra finansieringsexempel. Ni kanske redan har tagit kål på skogsindustrin innan Norrbotniabanan ens är byggd. Jag tycker faktiskt att ni ska tänka efter både en och två gånger när det gäller kilometerskatten. Maud Olofsson och Åsa Torstensson ansökte om TEN-status till EU-kommissionen. Det var ett sätt att försöka få medfinansiering till Norrbotniabanan, vilket vi kanske nu också har fått. Vi har åtminstone fått TEN-status, det vill säga Norrbotniabanan eller Botniska korridoren prioriteras som ett viktigt järnvägsstråk i Europa. Det innebär möjlig medfinansiering. Inte ens när det gäller detta har jag hört något beröm. Om vi ska jobba tillsammans när det gäller Norrbotniabanan tycker jag att det kanske skulle passa att även socialdemokratiska företrädare kunde tala om att Centerpartiet och i det här fallet Maud Olofsson har gjort bra saker när det gäller Norrbotniabanan. Men det hör kanske inte till den politiska strategin att göra så. Det finns en mängd andra saker som också påverkar utvecklingen i Västerbotten. Det handlar egentligen om lokala förutsättningar, och det skulle jag vilja återkomma till i mitt nästa inlägg, för det tycker jag fattas i den här frågeställningen. Om man riktigt vill gå till botten med näringslivsutveckling finns det andra saker som sker på lokal nivå och som vi behöver belysa i dag.

Herr talman! Hela Sverige ska leva. Jag brukar tillägga att det också innebär att Stockholmsregionen ska leva, för det är viktigt att också storstäderna har goda förutsättningar. Nu gäller det emellertid Västerbotten och Norrbotten. Det finns en risk, enligt mitt sätt att se, att ett antal myter lever sitt eget liv. Påståendet att den här regeringen skulle ha satsat mindre än tidigare regeringar kläs aldrig i några siffror eller liknande. Jag har viss Umeåanknytning i den meningen att när det som hette Nyströms snickerifabrik en gång i tiden blev Volvo Umeverken råkade jag vara gift med dottern, som senare dog, till Volvo Umeverkens grundare. Man behöver ha perspektiv på vilka insatser som görs för att ta vara på de mycket stora naturtillgångar som vi har i Sverige och för att vi ska kunna ha stora industrier i Norrland. Det är klart att infrastrukturen spelar en väldigt stor roll. Låt oss se till vad som har åstadkommits. Sedan början av 1900-talet har järnvägsbyggnationen skett för militära ändamål. Men under de senaste 50-80 åren har det inte skett någonting förrän vi får Botniabanan. Den är snart i funktion. Den kommer bland annat att hjälpa Umeå med mycket bra transporter. Man kan inte alltid tro på allt som sägs. Jag deltog i en debatt för ett antal år sedan, herr talman, om Haparandabanan. Det saknades pengar. Vem var det som såg till att det kom pengar så att Haparandabanan kunde byggas färdigt? Det var den här regeringen. Det var ett stort underskott i finansieringen av Haparandabanan när banan sjösattes av Björn Rosengren och så vidare. Järnvägar som byggs fram till en mil före slutmålet är inget att ha. Jag menar att LKAB:s satsningar på Malmbanan och Haparandabanan är viktiga förutsättningar för att vi ska få en mycket bättre infrastruktur i Norrland. Så småningom måste vi se till att Norrbotniabanan byggs - en modern järnväg. Den nuvarande järnvägen duger inte. Herr talman! För att informera mig i frågan och för att höra efter vilka sakförhållanden som gäller har jag besökt Banverkets avdelningskontor i Luleå. Det handlar inte bara om att anslå pengar. Det måste ske med förnuft. Järnvägsutredningarna är på gång. Man arbetar intensivt i Luleå. Jag har varit ett par gånger i Luleå och förhört mig om detta. Jag är helt övertygad om att vi så småningom kommer att få en Norrbotniabana. Den tidigare regeringen proklamerade många gånger att en järnväg skulle byggas, men det fanns inga pengar. Det är onekligen ett problem när 27 mil ska kosta 23 miljarder - eller om det möjligen är tvärtom. Herr talman! Norrbotten och Västerbotten har goda förutsättningar och mycket stora naturtillgångar. De utgör en viktig del av Sveriges ekonomi. Att påstå att det inte görs något för denna landsdel är en myt enligt mitt sätt att se.
Herr talman! Ibrahim Baylan går ut starkt i sitt anförande. Jag kan konstatera att den inledningen gör att trovärdigheten svajar lite. Ibrahim Baylan säger att inte ett enda statsråd kommer från Västerbotten eller besöker Västerbotten. Maud Olofsson har varit partiledare och under sex år statsråd. Hon var bosatt i Västerbotten. Jag besökte Västerbotten så sent som för några dagar sedan. Statsministern var på besök i Västerbotten förra veckan, och jag kommer att återkomma till Västerbotten under våren. Det är viktigt att vi reser runt i landet, att vi besöker verksamheter, arbetsplatser och företag för att lyssna på och se vilka effekter våra beslut får runt om i landet. Vi ser en tydlig urbaniseringstrend, inte bara i Sverige utan globalt sett. Över hela världen flyttar människor från landsbygder in till större städer. Det är en trend som vi tar på största allvar. Det behöver skapas möjligheter för människor att pendla, att bo och verka på landsbygden, inte enbart i de större urbana områdena. Då är det viktigt att satsa på jobb och tillväxt i hela landet. Ibrahim Baylan undrar vad regeringen tänker göra. Det är inte imponerande med 30 miljoner per år vad gäller mineralnäringen. Det är inte heller tillräckligt med 20 miljoner per år vad gäller Skogsriket. Anledningen till att Ibrahim Baylan tyckte att det var fjuttigt var för att han glömde de stora miljardsatsningarna och de stora miljonerna. Det handlar om 2 000 miljoner i Inlandsinnovation riktat till regionen för att stärka och få in riskkapital i tidiga skeden som kommer att slå ut i blom under 2012. Det handlar om 794 miljoner i infrastruktursatsningar. Det handlar om 126,5 miljoner i regionala tillväxtpengar som Västerbotten får varje år från regeringen. Det handlar om de 2,2 miljarder kronor som Västerbotten och Norrbotten har i EU-medel i strukturfonderna för tiden 2007-2013. Övre Norrland, Västerbotten och Norrbotten står för den stora delen av de EU-medel som Sverige får för sammanhållningspolitiken. Vi gör oerhört mycket. Vi behöver fortsätta att arbeta med kompetensutveckling samt med att stärka näringslivet och infrastrukturen. Det är tre grundläggande faktorer för att skapa regional tillväxt runt om i landet. Sedan var det en fråga om jag kommer att hålla Maud Olofssons löfte om Norrbotniabanan. Som centerpartist kommer jag att driva den linjen. Min kollega Helena Lindahl berättade i talarstolen vad Centerpartiet har för ingångar. Vi tror att det är viktigt med infrastruktursatsningar. Jag kan nämna att under hösten 2011 satsade regeringen i budgetpropositionen 5 miljarder extra till infrastruktursatsningar, där bland annat mötesplatser på Malmbanan finns med - vilket är viktigt för råvarutransporter och annat. Jag har som näringsminister en god dialog med gruv och mineralföretagen. Precis som Sven-Erik Bucht säger är det ett stort matchningsproblem i Sverige. Vi har å ena sidan en hög arbetslöshet, men vi har å andra sidan också en arbetskraftsbrist. Där krävs både arbetskraftsinvandring och givetvis en höjning av utbildningsnivå, möjlighet till vidareutbildning och omskolning. Det handlar också om att sänka antalet så kallade dropouts från gymnasieskolan. Det är oerhört viktigt att satsa på dessa jobbskapande åtgärder för att stimulera tillväxt i alla delar av landet.
Herr talman! Helena Lindahl efterfrågade applåder och uppskattning för tidigare statsråd och för Centerpartiets vedermödor för Norrbotniabanan. Helena Lindahl har missförstått vad det här handlar om. Interpellationsverktyget är riksdagens sätt att granska regeringen. Dock har det blivit allt vanligare att borgerliga ledamöter anmäler sig när respektive partis statsråd är i riksdagen för att ifrågasätta interpellanten. Det menar jag är ett fullständigt missförstånd av vad det här handlar om. Riksdagen har inte bara rätt utan en plikt att granska den politik som regeringen för - eller för den delen inte för. Mina frågor handlade framför allt om den brist på politik jag ser. De handlar om de grundläggande förutsättningarna för tillväxt och därmed också jobbskapande i hela landet och i det här fallet särskilt norra delen av landet, därför att jag som riksdagsledamot är vald av och därmed representerar många av de väljare som finns i norra Sverige. Statsrådet väljer medvetet att missförstå mig. Det är självklart att Maud Olofsson bor i Högfors. Det är självklart att hon har suttit i regeringen - men hon gör inte det i dag, Annie Lööf. Det är dagens regering jag pratar om. Där finns, mig veterligt, ingen som har förankring norr om Dalälven. Om jag har fel får du gärna upplysa mig om det. Jag återkommer till mina två frågor. Det finns enligt regeringsformen en regering i landet, inte fyra. Regeringen är enligt regeringsformen en , det vill säga statsrådet ska tala för regeringen. Vi har alltför ofta sett att statsråd talar om "jag", att "jag och mitt parti vill, men regeringen vill". Vilka är denna regeringen? Du är ansvarigt statsråd. Det är ditt departement som handhar frågor om infrastrukturen. Du är dessutom departementschef, om jag inte misstar mig. Kommer det löfte som utfärdades av Maud Olofsson, och för all del av alla de borgerliga riksdagsledamöterna i Västerbotten, att infrias? Här har vi hört att Centerpartiet minsann tog upp frågan om Norrbotniabanan redan på 80-talet. Det kan säkert stämma. Det är synd att banan inte har materialiserats än, trots att det inför förra valet sades att det första spadtaget skulle tas 2011. Jag har ännu inte sett det. Det är synd. Det är oerhört grundläggande och strategiskt för att dra nytta av det som är en stor fördel för vårt land, nämligen att vi sitter på stora mineral och råvaruresurser i form av skog och mineraler. Sedan är det frågan om kompetensförsörjningen. Näringsministern har rätt: Vi kommer att behöva och se mer av arbetskraftsinvandring, med inriktning både nära landet och från andra sidan klotet - kompetenta indier eller kineser. Men det kommer inte att räcka utan vi måste naturligtvis se till att de människor som finns i vårt land, som vill göra en insats och som vill arbeta, får rätt kompetens att kunna göra det. När man talar med företrädare för industrierna, det kan gälla gruvindustrin, bilindustrin och många andra industrier som utgör basen för våra exportinkomster, säger de alla samma sak, nämligen att de kommer att ha svårt att hitta kompetent personal. Därför återkommer jag till min fråga till Annie Lööf. Förutom att ni ser detta, vad tänker ni göra? Annie Lööf talar om gymnasieskolan, ja, men på vilket sätt kommer ni att styra gymnasieskolan så att vi får den kompetensförsörjning som behövs? Det talas om yrkesutbildningar, men faktum är att med den takt som människor i dag utbildas kommer det bara i norra delen av Sverige att saknas tiotusentals människor för att kunna fullgöra de jobb som krävs och för att vi ska kunna dra nytta av de stora mineralresurser som finns i vår del av landet.

Herr talman! Gunnar Andrén tog upp Haparandabanan. Ja, det var under Göran Perssons regering som de byggnationerna sattes i gång. De har nu slutförts och banan kommer att invigas under det närmaste halvåret. Den nuvarande regeringen har suttit i snart sex år, och när Haparandabanan invigs i år finns det ingen godsterminalbangård i Haparanda-Torneå. Passivitet, passivitet, passivitet kallar jag det. Det krävs lite action, mer hands on, precis som jag sade i mitt förra inlägg. Man måste lyssna på näringslivet. Det är en explosiv utveckling inom exportindustrin i norr. Statsrådet säger att hon förstår att det behövs kompetensförsörjning, att det finns en matchningsproblematik, men varför, statsrådet, har man dragit ned på resurserna? Det behövs mer hands on. Det räcker inte med vackra ord. Det måste hända någonting. Jag vill informera ministern om att en majoritet i näringsutskottet förra veckan sade ja till en motion jag författat gällande gruv och mineralpolitisk strategi. Jag hoppas att det blir hands on när en majoritet i riksdagen fattar det beslutet och ger det uppdraget till regeringen. Det behövs samverkan mellan gruv och mineralnäringen, akademin och politiken. Det behövs samverkan i dessa frågor också med tanke på det som händer i norra Sverige och med tanke på det som händer i norra Finland och norra Norge. Det behövs nordisk samverkan kring dessa frågor, kring kompetensfrågor, infrastrukturfrågor, energifrågor med mera.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att Ibrahim Baylan kan använda vilka härskartekniker han vill, men om Baylan vill kritisera regeringen ska han också själv tåla att bli kritiserad. Som centerpartist tror jag på att utveckling byggs underifrån. Här krävs ganska stora insatser av lokala politiker. Ibrahim Baylan och Sven-Erik Bucht frågar vad vi ska göra åt kompetensförsörjningen i norra Sverige. En viktig sak är lokal attraktivitet. I lokal attraktivitet ligger inte att lägga ned byskolor. I norra Sverige och Västerbotten har sossarna styrt i princip sedan Jesus föddes, och vad har hänt? När jag var gruppledare i Skellefteå kommun lades byskola efter byskola ned fastän det fanns elevunderlag. Senast var jag på ett möte i Robertsfors, och nu ska skolan i Åkullsjön läggas ned. Det är en jättefin miljöskola. Många barnfamiljer flyttar in i byn. Det föds många barn. Ändå läggs byskolan ned. Om man inte förstått det tidigare skulle jag vilja påpeka att skolan är livsnerven i ett samhälle. Det skapar attraktivitet, får folk att flytta dit och barnfamiljer att vilja bo där. Dessutom kan servicen fungera, affärer finnas och företag utvecklas. Låt mig tillägga ytterligare en sak. När det gäller landstinget i Västerbotten har Socialdemokraterna skött sig illa. Sättet som ekonomin har skötts på är under all kritik. Det är illa att människor i Dorotea nu får ligga i baksätet på bilen och få vård eftersom Socialdemokraterna i landstinget valt att dra in tjänster. Fundera därför lite grann på näringslivsutvecklingen i Västerbotten.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, Ibrahim Baylan, för att jag är född i Eksjö och likväl, som ledamot av Sveriges riksdag, tar mig friheten att yttra mig om andra delar av Sverige. Jag har trots allt även varit utanför Småland. Jag skulle vilja uppmana Ibrahim Baylan att höra efter med Leif Pagrotsky och Thomas Östros hur de hanterade interpellationsinstrumentet. Idén att man inte skulle kunna granska oppositionen var ingenting som de brydde sig om. De använde den möjligheten fullt ut kan jag tala om efter att ha debatterat många gånger med dem. Det viktigaste gäller någonting helt annat, nämligen om Norrland är en tärande kraft. Man kan ibland få den känslan när man lyssnar på delar av oppositionen. Var i stället stolta över de oerhörda tillgångar som finns i Norrland och som så mycket bidrar till Sverige. Var inte alltför mycket klagande. Vi ska se till att hela landet ska leva - det är mycket viktigt - och Norrland har enorma tillgångar. Det måste man stå upp för. Precis som många andra delar av landet bidrar Norrland med stora tillgångar. Utbildningskompetensen vid Umeå universitet är till exempel strålande. Om Umeå universitet inte hade funnits skulle detta land inte ha varit så bra som det är. Det gäller även Luleå tekniska universitet. Allra sist vill jag säga att det är en myt att den nuvarande regeringen inte satsat ordentligt på Norrland, och den kommer att satsa ännu mer. Personligen är jag helt övertygad om att, trots att vi var tvungna att skyffla in 700 miljoner till Haparandabanan, den väldiga korridor som kommer från Kina och Ryssland och går ned till Göteborg och så vidare behövs. Både Haparandabanan och Norrbotniabanan behövs således för att göra Sverige till ett bättre land.

Herr talman! Som stolt kommunmedborgare i storkommunen Norsjö kunde jag inte låta bli att begära ordet i en så viktig debatt. Det talas mycket om kompetensbrist. Tyvärr måste jag säga att den kompetensbrist som jag sett de senaste fyra åren funnits hos regeringen i akt och mening att man inte fullt ut tagit till vara de tillfällen som norra Sverige erbjuder. Vi har i dag en galopperande ungdomsarbetslöshet. I många kommuner är den upp emot 30 procent. Det är en skandal utan like att man inte tar till vara den kraft som finns hos dessa ungdomar. Hur kan man då göra det? Region Västerbottens rapport visar att det kommer att saknas 39 000 människor enbart i Västerbotten under de närmaste åren. Det gäller alla yrkeskategorier. Ungdomarna har inte fått chansen att i dag ta morgondagens jobb. Skolan har inte kunnat erbjuda dem det. Skulle byskolorna då ha kunnat göra det? Norsjö kommun hade i mitten av 50-talet 42 byskolor. I dag har vi kanske en och en halv. Det är klart att man samlat ihop byskolorna för att på så sätt samla resurserna och kunna erbjuda undervisning. Hade det varit bättre att smeta ut de fåtal elever som finns på 42 byskolor? Jag tror inte det. Jag tror att morgondagens skola kräver någonting annat. Tack och lov har vi bra universitet i norra Sverige som tagit chansen och utbildar många duktiga personer. Det är rätt som flera varit inne på i dag att vi i norra Sverige måste ta oss i kragen och tala om att vi är bra, men då har vi ett annat stort bekymmer, nämligen var dessa ungdomar ska bo. Vi har nämligen också en galopperande bostadsbrist, till exempel i Malmfälten där jobben finns. Där skulle man kunna ha en inflyttning, men var ska folk bo? Är det då kommunernas ansvar att tillhandahålla det här fullt ut? Är det LKAB:s? Eller har vi en gemensam skyldighet mellan stat, kommun och näringsliv att tillgodose att dessa förutsättningar tillhandahålls? Jag tror på det senare. Tyvärr har ju bostadspolitiken totalt havererat med den kompetensbrist som regeringen företräder. För att lyfta fram ytterligare en positiv sak kan jag direkt fråga Annie Lööf: Hur tänker Annie Lööf ta till vara Skogstekniska klustret i Västerbotten? Det är den kanske mest framgångsrika och världsledande industrin i skogsteknisk bransch. Där finns det otroliga exportmöjligheter, fast Sverige har inte lyckats ta vara på dem. Småföretagen som utvecklar innovationerna främst för skogsmaskiner men även grävmaskiner och så vidare orkar inte göra det här fullt ut. Jag har gjort besök hos och blivit uppvaktad av dessa företag, och de signalerar: Var är näringspolitiken för oss? Hur kommer vi ut och vad får vi för hjälp? Vi har inte sett till det här under de senaste fem åren med den borgerliga regeringen. Jag vill ha svar, Annie Lööf: Vad ska du göra för Skogstekniska klustret? Hur ska vi få ut dem på marknaden? Hur ska Västerbotten och Sverige ta till vara den kraft som finns inom skogsmaskinbranschen i Västerbotten?
Herr talman! Jag skulle vilja inleda med att hålla ett brandtal för potential och möjligheter. När jag läser statistiken och besöker Norrbotten och Västerbotten ser jag att det finns en enorm framtidstro. Det finns så enormt stora möjligheter när man kollar skogen och gruv och mineralområdet, med alla de råvaror som finns i Norrbotten och Västerbotten. Varför finns det då inte i riksdagen mer muntergökar med möjlighetsinriktade potentialer från dessa områden bland Socialdemokraterna? Jag blir så besvärad när ni står i talarstolen och målar svart, när det finns så mycket kraft hos alla de människor som bor i Norrbotten och Västerbotten, hos alla de företagsledare och alla de anställda som arbetar i dessa företag i den här regionen. Det finns en enorm kraft här. Det är inte den här regeringen som har satt etiketten tärande del av Sverige. Vi säger att det är en närande del, och vi vill lyfta fram den potential som finns inom gruv och mineralindustrin. I Norrbotten är ju järnmalmsbrytningen exceptionellt stor, och det är den största i EU. Om man räknar alla mineraler och ädelmetaller ligger vi i framkant. Det här ska vi givetvis förädla och utveckla. Det är en enorm svartmålning som pågår i den här interpellationsdebatten som jag skulle vilja vända mig mot. Jag vill se utvecklingskraft och låta den utvecklingskraft som finns där slå ut i full blom. Isak From säger att det finns en kompetensbrist i regeringen. Han verkar inte ha noterat de satsningar som både tidigare socialdemokratiska regeringar och alliansregeringen har gjort de senaste åren, med de miljardsatsningar som är direkt öronmärkta för denna region. Jag behöver bara säga 2 000 miljoner till Inlandsinnovation. Det finns Norrlandsfonden och andra investeringsinstrument. Jag kan dra upp Skogsriket en gång till för att tala om vikten av klusterbildningar runt om för att främja råvarutillgång men också förädling av de råvaror som finns. Vem är ansvarig i regeringen, frågade Ibrahim Baylan. När det gäller infrastrukturfrågor får interpellationsdebatterna om infrastruktur skötas av infrastrukturministern. Jag har redogjort för de ingångar som Centerpartiet har i infrastrukturfrågor, och den minister som har ansvar för frågorna får givetvis företräda och berätta om helheten i detta. Det är en ny modell om man jämför med tidigare socialdemokratiska regeringar. Vi är fyra partier i en koalitionsregering. Vi har lite olika ingångar, men vi förhandlar, kommer överens och marknadsför detta. Du frågade just vad Centerpartiets ingång i detta var, och jag svarade. Den mineralstrategi som Sven-Erik Bucht efterfrågade och som nu har diskuterats i näringsutskottet ligger mycket väl i linje med den mineralstrategi som vi håller på att arbeta fram och sedan en tid tillbaka håller på att förankra i gruv och mineralföretagen. Det är viktigt med samverkan. Gruvforskningen är en viktig del, och det kommer en forsknings och innovationsproposition till hösten. Det är också klusterbildningarna mellan högre utbildning, det vill säga högskolorna och universiteten i norr, och det omkringliggande näringslivet. Den mineralstrategi som efterfrågas och som vi har arbetat med ett tag kommer att presenteras under 2012. Jag tror att det är viktigt att vi tar gemensamma tag tillsammans med näringslivet och branscherna och formar en strategi för att klara av att offensivt gå fram och förädla alla de resurser, främst inom gruv och mineralområdet, som finns i detta område. Där har Sverige en enorm potential, och även Västerbotten och Norrbotten.

Herr talman! Hela ingången i den här interpellationsdebatten handlar just om möjligheter och potential - möjligheter och potential som riskerar att gå om intet om vi inte sköter våra kort rätt. Mycket av det näringsliv som finns i den norra delen av landet verkar i en internationell konkurrensutsatt bransch. Det handlar om konkurrensen med våra närliggande länder men också med stora gruv och industrinationer i andra delar av världen. Det är därför vi efterfrågar svar från regeringen som handlar om förutsättningar. Det grundar sig på det faktum att man får en känsla av att den borgerliga regeringen har beröringsskräck när det handlar om att göra något tillsammans med näringslivet, inte minst industrin. Det grundar sig i sin tur på en ideologisk övertygelse om att marknaden sköter sig bäst själv. Det ska inte sägas att regeringen inte har gjort saker, för det har den gjort. Det finns ett antal exempel, som att man har använt momssatser för att försöka få fart på tjänstebranschen och nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Många av de reformerna har inte visat någon större effekt. En del har inte verkat så lång tid, och det kanske visar sig senare. Men väldigt lite av det regeringen gör är riktat mot den exportindustri som landet ändå lever av. Väldigt mycket av vår bruttonationalprodukt bygger ju på, direkt eller indirekt, de exportinkomster vi har i landet. Det är mot den bakgrunden vi efterfrågar svar från regeringen. Det har efterfrågats applåder. Statsrådet tycker att vi svartmålar. Jag vet själv från min erfarenhet som statsråd att man i bästa fall kanske får applåder på den egna stämman eller kongressen, men inte ens det är säkert. Här i denna kammare efterfrågar vi svar. De möjligheter och den potential som finns måste vi tillvarata, och det kan vi bara göra om vi har en långsiktig, medveten politik som naturligtvis berör hela landet men i detta specifika fall råvarutillgångarna i den norra delen av Sverige. Då handlar det om infrastruktur och kompetensförsörjning.

Herr talman! Ska vi vara överens om någonting är det i så fall att det finns en stor kraft och potential i norra Sverige. Vi har alla ett ansvar och jobbar för att ta till vara den kraften. Då måste vi nyttja varje resurs. Då måste varje elev ges förutsättningar i skolan. Vi ser inte riktigt det fullt ut i dag. Det är fler som hoppar av gymnasieskolan än det var tidigare. Det är fler och fler som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vad får det här för konsekvenser i förlängningen för norra Sverige och för hela Sverige? Det får vi se om ett par år, men det är inte positivt. Näringsministern svarar inte riktigt på vad hon tänker göra för att hjälpa till att föra ut den kompetens och den innovationsteknik som Skogstekniska klustret är och har och vilka produkter man har som man skulle kunna lansera på världsmarknaden. Det skulle jag vilja veta lite mer om. Tyvärr finns det andra saker - om man ska ha något som är lite tyvärr - och det är att småföretag från Holland och övriga Europa tvekar att flytta till norra Sverige på grund av att det är brister i kommunikationerna, inte bara på väg och järnväg utan även i it och telefon. Det är inte helt lätt när det lyfts fram i medierna att det inte har gått att ringa SOS Alarm på grund av att det varit brist i telefontäckningen i tre veckors tid. Det är den sittande regeringen som har att ta tag i de bekymren. Jag har följt och stått bakom och tror väldigt mycket på bildandet av Inlandsinnovation. Jag tror mycket på den idén. Tyvärr har Inlandsinnovation inte kommit i gång än, så vi får väl se om ett par år hur pass det har hjälpt till att stärka näringslivsutvecklingen inom det området. Därvidlag får vi väl återkomma.
Herr talman! Jag var faktiskt på Västerbottensdagarna för ett antal veckor sedan. Det var en mycket fin konferens, skulle jag vilja säga, där man lyfte fram just den framtidstro, de möjligheter och den potential som regionen har. Där höll jag ett tal om just de delar som jag har tagit upp i dag, vad regeringen gör generellt sett men också för Västerbotten vad gäller skatter och avgifter, kompetensförsörjning samt också infrastruktur. Det vi har gjort vad gäller näringslivet generellt sett handlar om att vi har tagit bort förmögenhetsskatten, sänkt arbetsgivaravgiften med 30 miljarder de senaste åren samt också sänkt skatter och avgifter totalt sett med 50 miljarder. Därmed har vi sänkt kostnadstrycket för näringslivet. Där är givetvis inte de västerbottniska företagarna undantagna. Dessutom har vi satsat just på infrastruktur, nästan 500 miljarder i hela Sverige, ja, 480 miljarder lite drygt fram till 2021. Det är viktiga och angelägna satsningar som ska vara finansierade krona för krona. Jag tycker det är intressant att Socialdemokraterna alltid kommer dagen efter. I går var det Stefan Löfven som krävde en innovationsstrategi. En sådan arbetar regeringen med och kommer att presentera efter sommaren. I dag får vi höra att man kräver en mineralstrategi. Det har vi också arbetat med ett tag och kommer att presentera under året. Regeringen arbetar intensivt och kommer att lägga fram de strategier som behövs. Avslutningsvis vad gäller Norrbotniabanan: Det är viktigt för regeringen att ha finansiering på plats när man fattar beslut. Hade Socialdemokraterna finansierat sina infrastrukturprojekt under den tid då man satt i regeringen är jag övertygad om att Norrbotniabanan redan hade varit färdigställd. Ni lämnade stora, svarta hål efter er när vi tog över makten 2006.